Herr talman! Jag skall helt kort ägna mig åt ett speciellt problem i detta sammanhang, traktorskatten. Jag kan instämma i utskottets resonemang att det är svårt att utforma en tillfredsställande gränsdragning för beskattningen av =: jordbrukstraktorer. Traktorbeståndet har ökat starkt, och en viss del vägtransport utförs givetvis av jordbruket självt. Bör jordbruket då skatta för detta slitage och användande av vägarna, även om man i utskottet och än mer i propositionen anser att vägskatt i görligaste mån skall uttagas enligt kostnadsansvarighetsprincipen. Därför undantages exempelvis järnhjulstraktorer, och jag vill ge statsrådet en eloge för detta. Det finns emellertid nu också gummihjulstraktorer — i regel äldre sådana — vilka snarare är att betrakta som jordbruksredskap än som lastredskap eller bärare av olika arbetsaggregat. Dessa traktorer utför inte väg transporter. De utför »inomgårdsarbeten» och tillhör den på detta område nödvändiga rationaliseringen. Beträffande dessa fordon — av utskottet kallade reservtraktorer — vill utskottet delvis erkänna att de kanske borde tillhöra det slags fordon som bör vara skattefria i likhet med järnhjulstraktorer. För att uppnå detta — säger utskottet — kan man montera bort gummihjulen och inrätta dessa fordon för stationär drift, Vilka anordningar som därvid skulle ersätta hjulen nämner man inte. Men på gummihjul får i alla fall inte traktorn stå, och inte heller får den förflyttas. Järnhjul kan man få ha om sådana kan anskaffas till respektive traktor. Har inte vår herr Byråkratius skrivit utskottsutlåtanden förr, så är det i varje fall han som nu svarat för diktamen till detta märkliga yttrande. Vore det inte smidigare att helt enkelt befria sådana traktorer som inte går på vägarna från skatt? Körs en sådan här avskyltad icke-registrerad traktor på väg är den ju lätt att upptäcka. Det vore alltså ett smidigt schablonförfarande, men så enkelt får det tydligen inte vara. Utskottsmajoriteten anser i stället att traktorer till och med skall ha olika skyltar beroende på vilken skatteklass de tillhör. Ur kontrollsynpunkt är nog det inte särskilt lämpligt. I varje fall är det inte lättare att kontrollera än att upptäcka en traktor som kör helt utan skylt. Att befria dessa reservtraktorer från skatt vore en rättviseåtgärd och en bagatell för staten i pengar räknat, herr finansminister. Men det skulle bli en betydande rationaliseringsstimulans för det jordbruk som i dag måste pressas till bästa och billigaste produktion. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottet har i detta betänkande behandlat två frågor i ett sam manhang, dels proposition nr 10 avseende skatt på registrerade släpvagnar, dels proposition nr 45 avseende skatt på traktorer och motorredskap. Dessa frågor hör enligt utskottet intimt samman, då ju traktorbeskattningen direkt berör släpvagnsbeskattningen. I proposition nr 10 föreslås bl.a. en höjning av fordonsskatten för registrerade släpvagnar med en totalvikt om 11 000 kg eller däröver. Höjningen föreslås utgå efter samma normer som gäller för lastbilar. Vid utskottsbehandlingen av proposition nr 10 har väl i stort sett inte rått några delade meningar, vilket har bekräftats här i dag, om att en höjning av skatten för de tyngre släpfordonen ur rättvisesynpunkt är motiverad. Om höjningens storlek råder däremot delade meningar. Reservanterna har på den punkten lagt fram ett förslag som avviker från den skatteprogressivitet som gäller för lastbilar. Utskottet hävdar att om man utgår från att varje trafikgren skall svara för de kostnader den förorsakar måste det vara sakligt motiverat att skatteprogressionen tas ut efter samma normer som gäller för lastbilar. Självfallet är det svårt att exakt fastslå eller bedöma nyttjandegraden i berörda fall, men enligt min uppfattning torde utskottets förslag vara det mest realistiska. Det besvärliga problemet i fråga om släpfordonen är att användningstiden varierar i hög grad. Många företag har flera släpvagnar på varje dragfordon, andra däremot utnyttjar släpfordonen endast någon månad om året. Utskottet har tagit hänsyn till dessa förhållanden och föreslår att ifall man kan leda i bevis att släpfordonen icke helt utnyttjas skall skattenedsättning kunna ges. Förslaget går ut på att man skall ta hänsyn till den årliga körsträckan genom nedsättning med visst belopp per intervall av viss väglängd. Detaljerna i förslaget bör enligt utskottets mening utformas av Kungl. Maj:t. Även om förslaget innebär ganska kraftiga uppjusteringar för de tyngre fordonen har jag den bestämda uppfattningen att det icke innebär så stora påfrestningar för de företag som kan hålla sina fordon i drift året om. De företag däremot som endast kan utnyttja sina fordon en mindre del av året får en hårdare belastning. Det är också med hänsyn härtill som utskottet har föreslagit vissa dispensmöjligheter för de senare. De i reservationen föreslagna skattesatserna, som här har åskådliggjorts av herr Gösta Jacobsson, gynnar däremot de fordon som helt kan utnyttjas året om. Det är på den punkten, herr Jacobsson, som våra åsikter går isär. Jag anser nämligen, som jag nyss antydde, att det är de fordon som körs exempelvis 400—500 mil per år som kommer i kläm. Den kurva som demonstrerades av herr Gösta Jacobsson är jag inte särskilt begeistrad av. Enligt den förbättras absolut inte läget för de släpfordon som används endast några hundra mil per år — tvärtom. Däremot förbättras läget för dem som verkligen kan bära kostnaderna, dvs. de tyngre fordonen. I proposition nr 45 föreslås bl.a. att skatt skall utgå för traktorer och motorredskap som används för transport på vägar och gator. Det är kanske främst beträffande traktorbeskattningen som det råder kontroversiella synpunkter. Utskottet framhåller också i sitt betänkande att svårigheterna att utforma en tillfredsställande beskattning av traktorer självfallet sammanhänger med att traktorerna endast undantagsvis är avsedda för vägtrafik men ändå i viss omfattning trafikerar vägarna. Med andra ord är kostnadsansvaret här svårt att väga. I ett flertal motioner och yrkanden här i dag har yrkats dels avslag på propositionens förslag, dels att ärendet måtte uppskjutas till höstsessionen och dels att frågan uppskjutes i avvaktan på bilskatteutredningens förslag. Utskottet avvisar alla förslag om uppskov med behandlingen av ärendet med motiveringen att »ett uppskov till tid därefter måste på grund av beskatiningens kon Vid ärendets behandling i utskottet — och det har väl också framgått av debatten i dag — har beskattningen av jordbrukstraktorerna varit en besvärlig fråga. Uppfinningsrikedomen har varit ganska stor och förslag har lagts i olika smakriktningar. Påståendet att jordbrukarna i det här fallet är sämst gynnad part kan jag emellertid inte hålla med om. Till herr Yngve Nilsson vill jag säga att man kan göra andra jämförelser än med bilar. Om man t.ex. jämför beskattningen på en husvagn eller en liten släpkärra till en personbil med traktorbeskattningen blir utfallet ett annat. Skatten på en husvagn eller en liten släpkärra upp till en vikt av 920 kg ligger på 120 kronor. Om vikten överstiger 920 kg stiger skatten — om jag är rätt informerad — till 180 kronor. Det måste väl anses ostridigt att en jordbrukstraktor som beskattas med 200 kronor åstadkommer ett betydligt större slitage på vägarna än t, ex. en liten husvagn eller släpkärra, kopplad till en personbil. Tar man därtill hänsyn till de dispensmöjligheter som föreslås även för traktorer i vissa fall, anser jag att man från jordbrukarhåll betydligt överdriver verkningarna av beskattningen, Det bör också observeras att skatten i detta fall är avdragsgill i självdeklarationen. I debatten här i dag har också framförts olika synpunkter till försvar för de motioner som väckts i anledning av de båda propositionerna. I den mån jag inte i det föregående berört dessa tankegångar skall jag här försöka att i någon mån ge några kommentarer. Jag tror inte att det är nödvändigt att jag besvarar allt, ty finansministern kommer väl att tala här i kammaren efter mig och därvid ta över en del. Yrkanden har framställts om en ändring av skatteklasserna IIL—III, och de sammanfaller i stort sett med utredningens förslag. Jag anser emellertid att det kan ifrågasättas om inte utskottet bort begränsa skatteuttaget i klass II till ett enhetligt belopp. Flera remissinstanser har ansett att förslaget kan leda till kontrollproblem och administrativa olägenheter. Tröskelproblemen kommer ju också här in i bilden, och det är alltid en faktor som irriterar. Herr Gösta Jacobsson fällde ett yttrande från denna talarstol för endast några dagar sedan, ett yttrande som jag då ansåg vara riktigt. Han sade ungefär så här: Tro mig, ärade kammarledamöter, kommittéer föder aldrig levande ungar. Det tyckte jag då var en riktig sats. I dag förefaller det som om herr Jacobsson och även herr Lundström tycker tvärtom. De tror nämligen i dag på dessa kommittéer och yrkar på utredning. De kritiserar även utskottet för att det inte remitterat ärendet till olika remissinstanser och till bilskatteutredningen. Jag har den uppfattningen, herr Jacobsson, att även om bilskatteutredningen någon gång i framtiden lägger fram ett slutgiltigt förslag så är det troligt att både herr Jacobsson och herr Lundström har en hel del invändningar även då. Bilskatteutredningens nu framlagda delförslag har också kritiserats på en hel del punkter. även om ärendet icke remissbehandlats så har å andra sidan ett flertal företag uppvaktat oss personligen, och även en hel del av utskottets ledamöter har fått enskilda påhälsningar. Företagen har också i skrivelse till utskottet framfört sina synpunkter. Något speciellt nytt har väl inte framkommit av dessa yttranden. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att jag står bakom en motion, I:956, som behandlar traktorskatteförslaget. Den är rätt utförlig i sin motivering. Jag skall därför inte gå in på den. Jag hänvisar till motionen, som är kort och klar i sin hemställan. Denna går ut på avslag på skatteförslaget i den mån det berör egentliga jordbrukstraktorer. Jag vill, herr talman, trots att en hel del redan är sagt i denna fråga, lämna en kortfattad motivering till att jag tillsammans med några andra riksdagsmän har motionerat om rent avslag på detta skatteförslag. Låt mig då först säga att det främsta motivet naturligtvis är att jordbruket är en prisreglerad näring. Jag går nämligen ut ifrån att ingen kategori som belastas av dylik skatt, alltså trafikskatt, betalar det ur egen ficka, utan transporterar den ökade kostnaden till den som konsumerar hans tjänster. Jag kan inte tänka mig att jordbruket skulle kunna behandlas annorlunda. Det innebär således att jordbruket måste kompenseras, och man måste då transportera dessa kostnader över till alla de åtta miljoner människorna i vårt land. Jag frågar mig om det är en transaktion som kan vara till någon som helst nytta. Finansministern, som sitter här bredvid, brukar alltid säga att en kostnad måste täckas med motsvarande inkomster. Det måste ju gälla också i detta fall. Ett sådant här förfarande måste även innebära en inte så liten administrativ apparat som också den kostar pengar och som i annat fall är onödig. Det är två ord som har gått genom denna debatt här i riksdagen och även tidigare under utredningsoch remissarbetet. Det ena är kostnadsansvarighetsprincip och det andra är konkurrensneutralitet.

Skatt el ler inte skatt kommer att innebära varken färre eller fler traktorer. Det skulle möjligen kunna invändas — och jag tror att det är riktigt att göra det — att om dessa traktorer blir dyrare för sina innehavare, måste detta leda till att jordbrukarna tvingas till att använda dem i större utsträckning och att konkurrensen följaktligen med andra ord måste bli hårdare gentemot åkeriägarna.

Förhållandena har blivit så helt enkelt, eftersom avstånden till förädlingsanläggningar av skilda slag blivit större. Jag skall inte här göra någon uppräkning av dem, det gäller samtliga. Den omständigheten och det förhållandet att vissa transporter måste ske med specialinredda fordon gör att jordbrukarna också av den anledningen får släppa ifrån sig ytterligare transporter. Detta sker främst på förnödenhetssidan. Herr talman! Jag anser att vad jag här anfört motiverar att jordbrukstraktorerna inte blir föremål för någon beskattning. Jag vill dock säga att om det införs en skatt beträffande traktorerna — och det kanske chockerar många att höra detta — finner jag ingen som helst anledning till eller rimlighet i att undanta vissa jordbrukstraktorer från skattskyldighet. Det har här framhållits att vissa traktorer inte alls framförs på vägarna under det att andra framförs mycket på vägarna, och det är ett riktigt återgivande av förhållandena.

Eftersom en kompensation till jordbruket här måste ske generellt, kan jag inte finna något som helst rimligt skäl för att vissa traktorer skulle undantas. Dessutom måste gränsdragningen bli ganska besvärlig att göra. Mot bakgrunden härav anser jag att det, därest det skall införas en skatt i detta fall, inte finns någon anledning att skilja ut vissa kategorier av traktorerna och göra dessa skattefria. Herr talman! Jag hade tänkt att här sluta mitt anförande, men utskottets ärade ordförande gav mig anledning att göra en liten kommentar. Han sade såsom ett trösterikt ord att denna skatt ändå var att beteckna som avdragsgill kostnad.

Här är det fråga om en utgift, om den nu blir ett faktum, och då måste den naturligtvis vara avdragsgill! Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till motion I: 956 som innebär avslag på propositionen i den mån den berör annan traktor än trafiktraktor och motorredskap.

Herr talman! Herr Stadling citerade med gillande ett yttrande som jag råkade fälla här för någon vecka sedan om att »kommittéer sällan föder levande ungar». Men jag tycker att han drog litet för vittgående slutsatser av detta yttrande när han e contrario gjorde gällande, att finansdepartementet alltid föder välskapade och fulländade ungar. Det kan ju lätt hända ett litet olycksfall i arbetet, om jag får uttrycka mig på det viset! Vad jag avsåg med hänvisningen till bilskatteutredningen var att det kanske inte hade skadat om man hade frågat sakkunskapen när det gällde en sådan rent teknisk åtgärd som en påbyggnad av bilskatten. Herr finansministern menade tydligen att den enkla, mekaniska och logiska anpassningen till kostnadsansvarighetsprincipen skulle innefattas i detta förslag beträffande släpvagnarna. Men jag vill fråga herr finansministern: Finns det verkligen något konstaterat samband mellan kostnadsansvarighetsprincipen och dessa konkreta skattesatser? Det finns inte ett dugg samband, herr finansminister! Det är i varje fall mycket, mycket tillhöftat. Nu sitter ju två kommittéer. Den ena sysslar med bilbeskattningen och den andra just med frågan om kostnadsansvarighetsprincipen och vägkostnaderna. Innan dessa kommittéer sagt sitt ord, finns det ingen plattform att stå på. Det har sagts mig att det är på den punkten man har haft svårigheter att nå något resultat. Jag tror inte att finansministern kan påstå, att kostnadsansvarighetsprincipen har innefattat ett absolut postulat som dikterat exakt de skattesatser som finansministern föreslagit. Skillnaden mellan släpvagnarna och lastbilarna — skillnaden mellan en falsk och en äkta spanjor, som det heter — är att släpvagnarna har så mycket kortare utnyttjandetid. Som jag tidigare framhållit är det detta som gör att man inte utan vidare kan applicera lastbilsbeskattningen i övrigt på släpvagnarna — då kommer man till orättvisa resultat. Kanske inte minst bevillningsutskottets majoritet har givit mig rätt på den punkten genom att man har krävt så pass stora lättnader i beskattningen dispensvägen. Och än en gång får jag slå fast släpvagnarnas kortare utnyttjningstid.
Herr talman! Jag vill erinra både herr Stadling och herr Sträng om att jag i och för sig inte har haft några invändningar emot att man gör en provisorisk justering av släpvagnsskatten. Jag kan förstå finansministern när han utifrån sina synpunkter säger, att han egentligen har dröjt alldeles för länge med en förändring. Däremot har jag kritiserat att han inte har haft detta provisorium så sakligt underbyggt som hade varit önskvärt. Nu menar finansministern naturligtvis att han inte haft anledning att åstadkomma någon större saklig underbyggnad än den han själv har gjort utifrån de beskattningsnormer som redan gäller för lastbilarna.

Det är ju även betecknande att utskottsmajoriteten anser — förutom att den gör vissa ändringar i regeringsförslaget — att här också behövs en kompletteringsproposition till hösten rörande vissa riktlinjer som nu inte finns med. Jag har framställt en anmärkning mot utskottet för att utskottet inte har velat vara med om att höra expertis eller ge expertis i större omfattning möjlighet att inkomma med sina synpunkter. Jag vill rent allmänt säga, att när man diskuterar frågan om »hearings», vilket ju inte är så förfärligt sällsynt nu i den offentliga debatten, så är det därför att man har velat ge en minoritet i ett utskott möjlighet att tvinga utskottet att kalla in och höra expertis. Hade det kunnat ske i detta fall, tror jag att det hade varit utomordentligt betydelsefullt. Sedan kan man ha delade meningar i frågan om dessa hearings skall vara offentliga eller inte. Att de inte förekommer i större utsträckning i den svenska riksdagen än som sker tycker jag är beklagligt. Vissa utskott infordrar remissyttranden, men vissa utskott gör det inte. Slutligen må också påminnas om den diskussion som pågår huruvida förslag till skattelagar skall underställas lagrådet eller ej. Hade detta varit en skattelag och hade förslaget underställts lagrådet, är jag för min del fullkomligt övertygad om att kritiken rörande den sakliga underbyggnaden hade varit ungefär densamma som den jag har framfört.

Herr talman! Jag delar finansministerns uppfattning att detta inte tillhör de större skattefrågor som vi har att behandla vid denna riksdag, men icke förty har frågan en väsentlig betydelse för de yrkesutövare som denna skatt berör. Låt mig först få ställa en fråga till finansministern. Att man sätter gränsen till 36 ton och sedan ger dispenser, kommer inte det att innebära att dessa släp kommer att öka i storlek utöver gränsen 36 ton? Är det då meningen att vi skall få ett nytt ryck för att de eventuellt skall beskattas i den ordning som här kan anses vederbörlig. Sedan har finansministern och herr Stadling sagt att man vill följa intervallerna för lastbilsskatten. Vi höjde denna skatt år 1968 med 50 procent. Nu är vi beredda att gå ett steg till. Är det inte en väl stor ryckighet på detta område? Beror det måhända på att finansministern har väntat på att utredningen skulle bli färdig och när han börjar misströsta lägger fram detta förslag? När det gäller traktorer över huvud taget delar jag finansministerns uppfattning att den utredningens förslag var horribelt i sitt slag och inte möjligt att följa. Nu vill jag inte använda denna karaktäristik beträffande finansministerns förslag i detta sammanhang. Men vi tror ändå mycket bestämt, att man når en större rättvisa med vår uppdelning av traktorerna i olika viktklasser och med skattefrihet för de traktorer som används i jordbruket än man gör med finansministerns och utskottsmajoritetens förslag. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga som det vore intressant att få höra finansministerns svar på. Innebär inte det förslag vi diskuterar att kostnaderna ökas för de människor som bor i periferin av vårt land? Beträffande konsekvenserna av progressionen i detta sammanhang vill jag bara nämna ett exempel. Om man färdas med ett fordon på 35 ton efter E 4:an måste man när man i min hembygd kommer fram till en avtagsväg vid Gallsäter lasta om alla varor på mindre bilar. Jag anför detta som bevisföring för att kostnaderna med denna progression blir så mycket större för de enskilda människor bestämmelserna i sista hand berör.

Herr talman! Finansministern säger här att propositionen om traktorerna tillkommit för att skapa rättvisa mellan olika trafikmedel. Gör man nu verkligen detta? Kan rättvisa skapas genom det sätt på vilket propositionen utformats? Jag tycker nog inte det. Det är nämligen så att det finns många jordbrukare som har fler traktorer. I regel användes inte alla traktorer för vägtransporter. Han behöver i varje fall inte göra det. Jag har roat mig med att göra en del statistik för transporterna på mitt eget jordbruk. Dessa transporter är ingalunda få, men jag använder i alla fall inte fler traktorer än två, och dessa utnyttjas för sådana transporter endast i två månader vardera. Detta är givetvis fallet också för många andra jordbrukare. Men där har man den generella beskattningen. Jag finner här reservanternas förslag vara bättre, eftersom — om detta antages — en skattefri klass kommer att införas. Beträffande det förslag som diskuterats i förhandlingsdelegationen kan jag inte säga något, eftersom jag inte är ledamot i denna delegation. Men jag har fäst mig vid att ingen redogörelse för dessa överläggningar lämnas i propositionen. Finansministern var inte riktigt nöjd med den jämförelse jag gjorde mellan de mindre bilarna och traktorerna, eftersom de mindre bilarna får betala sin bensinskatt. Det är alldeles riktigt att de får göra det. Men vi skall i detta sammanhang komma ihåg, att traktorer som används för transporter på vägarna använder åtskilligt mera drivmedel. De förbrukar ungefär 100 liter per dag, medan de små bilarna är besinsnåla. Kostnaderna blir därför i realiteten desamma när det gäller drivmedel.

Herr talman! Jag skall gärna ge finansministern ett erkännande för att det förslag, som här föreligger, nog är mer praktiskt än det utredningsförslag som på sin tid framlades. Detta tror jag hade blivit mycket svårt att hantera i praktiken.
Herr talman!
Så några ord om den debatt som utspunnit sig om överläggningarna om jordbruket och kompensationen till jordbruket i det sammanhang det här gäller. Om inte mitt minne sviker mig, säger finansministern, så har detta ingått i de överläggningar som man har haft med jordbrukets representanter.
Han var nu uteslutande glad över att han kunde få fram en levande unge.
Man skall inte föregripa en debatt som kommer upp senare i samband med jordbruksregleringens behandling, men eftersom finansministern kanske inte är i kammaren då, vill jag redan nu säga, att man från jordbrukets sida fört fram detta som en eventuellt kommande utgift i förhandlingarnas begynnelseskede, men man har bl.a. med hänsyn till att skatten inte ännu var beslutad icke fått sina synpunkter beaktade.
Jag trodde han ville ha en välskapad och fulländad sådan.
Som herr Yngve Nilsson nyss nämnde finns det heller icke ett ord skrivet om kompensation för traktorskatten i den proposition som behandlar jordbruksprisregleringen. Jag kan inte tänka mig att en jordbrukspriskommitté, en jordbruksminister och en regering skulle kunna hantera ärendet så vårdslöst att man inte här på något sätt hade slagit fast att jordbruket är kompenserat därest man förmenade att så skulle vara fallet. Även om jag tidigare innerst inne har kunnat acceptera denna uppgörelse, så vet jag inte vad jag nu skall säga. Ty det rör sig egentligen bara om en »struntsumma» — för att nu använda finansministerns ordvalörer. Han framhåller att dessa 30 till 40 miljoner kronor som traktorskatten gäller i jordbrukets totalbudget bara är en struntsumma. Med de måtten mätt är ju också hela jordbrukets kompensationstillskott för ökade kostnader bara en struntsumma, eller möjligen ett par sådana. Jag skall också anföra ett par ord i fråga om den argumentering, som också finansministern föll för, om att denna traktorskatt är avdragsgill i deklarationen. Jag hade inte väntat att få höra det från finansministern.
Sedan återkommer jag till kostnadsansvarighetsprincipen.
Den skall naturligtvis vara avdragsgill. Men det läker ju inte alla sår! Ännu är det dess bättre inte på det sättet att finansministern tar alla våra inkomster, utan vi får behålla en viss del av dem själva. Det måste ändå innebära att de jordbrukare, som belastas av denna skatt, får den del av sin inkomst som de skall leva av inte så litet försämrad. Det kan för ägare av relativt små jordbruk, som har en större och en mindre traktor, innebära en kostnad på 500 kronor i utgiftsökning. Till dess den kostnaden blir kompenserad innebär det också en inkomstminskning med 500 kronor. Finansministern har för övrigt alltid reagerat mot användandet av uttrycket inkomst efter skatt; hans argumentering är egentligen bara en annan variant av samma tema.

I detta spörsmål råder för Öövrigt många olika meningar.

Herr talman! Jag vill bara anföra ytterligare några få ord om vilken roll frågan om kompensation för traktorskatten spelat i de överläggningar som nu är avslutade.

På jordbrukssidan har vi aldrig betraktat det såsom ett besked att ingen kompensation framdeles skulle medges. Det faktum att inte ett enda ord har nämnts om detta är, menar jag, det starkaste beviset för att man också på den motsatta sidan har accepterat detta synsätt.

Herr talman! Jag ber om överseende med att jag åter tar till orda, men beträffande prisfrågorna har finansministern inte gett något som helst svar.

Herr talman! Statsrådet Sträng har här i dag i någon mån berört motivet för höjningen av skatten på släpfordon. Bl. a. gällde det den inbördes avvägningen mellan landsvägstrafiken och den spårbundna trafiken. Det var ett av motiven för denna skatt. Men det finns områden som saknar järnvägar, och där föreligger väl icke den risk för snedvridning av konkurrensförhållandena som statsrådet tänk te på och som nämns i propositionen. Därmed faller ett av motiven för den höjda skatten på släpfordon. Ett sådant område är ju Gotland. Jag har bland annat därför motionerat om att släpfordon, inregistrerade i Gotlands län, inte skulle beläggas med högre skatt. Det kan ju i detta sammanhang också erinras om att de områden, där järnvägar saknas, inte har förutsättningar att få del av de över 200 miljoner kronor som den s.k. kollektivbiljetten till SJ uppgår till. Ett annat skäl för att ytterligare skatter inte bör läggas på gotländska släpvagnar är att dessa vagnar begagnas på ett område som är ganska begränsat — ungefär 13 mil långt och 5 mil brett — och att man där inte kommer upp till samma nyttjandegrad i väglängd räknat som på fastlandet, såvida man inte för över släpvagnen till fastlandet och nyttjar den utanför Gotland. Men då får man genast betala en extra avgift i form av fraktavgift för transporten på färjan mellan Gotland och fastlandet, som är ganska betungande. Fraktavgiften per ton fordonsvikt, alltså utom lasten på bilen eller släpfordonet, uppgår till 35 kronor per ton mellan Visby och Nynäshamn eller Södertälje och 30 kronor per ton mellan Visby och de smålandshamnar som gotlandsbåtarna angör. Därtill kommer hamnavgifter. Om tjänstevikten för släpfordon som lastar över 11 ton gods beräknas till 6 ton i medeltal, uppgår fraktkostnaden för en olastad släpvagn inklusive hamnavgifter till 220 kronor för enkel resa. Till smålandshamnarna kostar motsvarande resa 190 kronor. Om man räknar med 200 överföringar per år när det gäller de fordon som går i regelbunden trafik mellan Gotland och fastlandet, kommer frakt och hamnavgifter för enbart ett sådant här olastat fordon att uppgå till 44 000 kronor per år. Det är en hög summa som ju tillkommer som ett extra pålägg utöver fordonsskatten. Räknar man vidare med fraktkostnaden för godset, kommer man upp till rent fantastiska summor. Vid exempelvis 200 överföringar per år och med 30 tons last på ett släpfordon, uppgår fraktkostnaderna på havet mellan Visby och Nynäshamn inklusive hamnavgifterna till inte mindre än 263 000 kronor per år och släpfordon. Jag tycker att utskottet borde ha tagit hänsyn till dessa kostnader i sitt betänkande. Men utskottet tar liksom inte något rejält tag för att hjälpa dem som ligger illa till. Endast i ett avseende har utskottet talat om möjligheter till nedsättning av skatten, nämligen när släpfordonet nyttjas i begränsad omfattning. Utskottet säger i detta sammanhang att yrkandet i min motion om undantag från den höjda släpvagnsskatten i viss mån torde bli tillgodosett, om de angivna förutsättningarna för nedsättning av skatten är för handen. Utskottet syftar då på de föreslagna dispensbestämmelserna om möjlighet att få nedsättning av den föreslagna skatten, om körningen inte överstiger 3 000 mil per år. Jag är mycket tacksam för detta tillmötesgående som väl i flera fall kan ha sitt värde, men mycket starka skäl talar ju för att skatten inte alls bör höjas beträffande släpfordon på Gotland. Den stora kostnad för överföring av dessa släpfordon mellan Gotland och fastlandet som jag förut nämnt — 44 000 kronor per år för olastat släpfordon och 263 000 kronor per år för lastat — visar ju hur oerhört dyr bara ett fordons transport är över havet under ett år. Det sägs naturligtvis att det också kostar att köra dessa fordon på landsväg motsvarande sträckor, och det är självklart. Men själva bränslekostnaden är ju ändock relativt begränsad. Slitage förekommer också på båt, då fordonet givetvis påverkas av fartygets rörelser som ofta kan vara avsevärt mer påfrestande än vid körning på landsväg. Tänk bara vid sjögång vilka påfrestningar som fjädrar och andra delar på fordonet utsätts för! Därtill kommer att sjötransporterna ' tar längre tid, då ju ett fartyg går sak tare än en lastbil. Om man räknar med tid för lastning och lossning blir transporttiden mellan Gotland och fastlandet ungefär 3—4 gånger så lång som med bil på motsvarande landsträcka. De fasta kostnaderna måste ju slås ut per tidsenhet. Det blir därför egentligen inga minskade kostnader för biltrafikföretagen under den tid fordonen står på färjan jämfört med transport på landsväg motsvarande sträcka. De höga transportkostnaderna över havet och den lägre nyttjandegraden på själva Gotland medför att lastbilsföretagen måste höja fraktkostnaderna avsevärt för varor som fraktas till och från Gotland, vilket naturligtvis fördyrar varorna för gotlänningarna och minskar gotlänningarnas möjligheter att konkurrera med sina varor på fastlandet, vilket ju är Gotlands stora problem. Det försämrar möjligheterna för den befolkning som är bosatt på ön att få sysselsättning. Det är naturligtvis helt klart att ett undantag från skatteökning för släpfordon registrerade på Gotland inte på något sätt kan kompensera de höga kostnader som godstrafiken dit dras med, men ett sådant beslut skulle ändock bli en uppmuntran för gotlänningarna. De utgör en liten del av vår befolkning, bosatt i utkanten av vårt land, där man inte är direkt bortskämd med någon särskild omtanke från riksdagens sida, och en uppmuntran kanske skulle kunna tolkas så att man nu börjar inse vilka problem gotlänningarna har att brottas med. All hjälp, även om den är liten, mottas med tacksamhet. Reservationens yrkande om uppskov med beslut om beskattningen ger oss åtminstone ytterligare en nådatid, och ur den synpunkten är den givetvis bättre än utskottets förslag. Detta uppskovsyrkande gäller också skatteförslaget beträffande traktorer, och jag ber, herr talman, utan att närmare gå in på det, att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Stadling sade i sitt inlägg att det inte framkommit något nytt material i detta ärende i och med de uppvaktningar som gjorts och de skrivelser som lämnats in. Jag finner detta förvånande, eftersom utskottets majoritet ändock i vissa fall har tagit hänsyn till de påpekanden som gjorts under den rätt långa bearbetningstiden. Finansministern har tyvärr gått, men jag skulle vilja återkomma till min uppfattning som jag anförde i mitt tidigare inlägg att detta är en rent trafikpolitisk proposition mer än en statsfinansiell. Jag belyste detta med några siffror gällande släpvagnsbeskattningen per ton räknat. Enligt propositionen och enligt utskottets förslag har man en lägre avgift för de lägre tontalen och därefter blir det en stark progression. Jag undrar om herr Stadling vill redogöra för varför man skall beskatta ett ton gods så mycket mera om det fraktas på ett större fordon än vad som kan vara nödvändigt. I denna kammare har vi vid andra tillfällen hört att man vill vänta på resultatet från utredningar innan man bestämmer sig. I detta fall har man tydligen gjort ett annat val.

Herr talman! Herr Österdahl har pläderat för att Gotlands län skall undantas från den här beskattningen. Jag föreställer mig att det kan finnas andra orter där man kanske inte med samma skäl men ändå med visst fog kan begära skattebefrielse. Det torde i detta fall vara omöjligt att göra sådana undantag för vissa landsändar. Utskottet har emellertid i sin skrivning berört dessa speciella förhållanden, och det är därför utskottet föreslagit de dispensmöjligheter som är avsedda att tillämpas även för Gotlands län. Slutligen vill jag korrigera herr Pettersson på en punkt. Enligt herr Pet tersson skulle jag ha sagt att det inte framkommit någonting vid diskussionerna med berörda parter. Jag sade i själva verket att inget speciellt nytt framkommit utöver det som utskottet kände till redan tidigare.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva besvära kammaren en gång till. För närvarande gäller beträffande förmögenheter olika regler vid beskattningen på så sätt att om ett barns inkomster är så stora att barnet påförs beskattningsbar inkomst — i regel rör det sig om 5 000 kronor — taxeras barnet självt för sin förmögenhet. I annat fall läggs barnets förmögenhet vid beskattningen tillsammans med föräldrarnas. Det i propositionen framlagda förslaget till ändring av förmögenhetsbeskattningen, vilket tillstyrkts av bevillningsutskottets majoritet, ändrar på detta. Syftet anges uttryckligen vara att förhindra möjligheterna till lättnader i beskattningen genom överföring av kapital i form av gåvor från föräldrar till barn. Vissa transaktioner av detta slag som ägt rum under de senaste åren har nämligen ansetts stötande. Det har ofta varit fråga om stora förmögenheter. Detta har animerat finansministern till att skrida till aktion. De föreslagna nya reglerna innebär att den beskattningsbara förmögenheten för föräldrar och hemmavarande barn, som inte fyllt 20 år, alltid skall beräknas gemensamt. Detta har endast temporär effekt, eftersom det upphör att gälla vid tjugoårsåldern. Reservanterna har så till vida full förståelse till de motiv som anföres för förslaget, som vi menar att skattebetalarna inte rimligen skall ha möjlighet att själva, genom egna förmögenhetsrättsliga dispositioner i form av gåvor till sina hemmavarande barn, skaffa sig omotiverade skattelättnader. Så till vida är vi alltså överens med utskottsmajoriteten, och vi har även kunnat godkänna förslaget i den mån det tar sikte på sådana omotiverade skattelättnader som uppnås vid överföring av gåva till barn. Men det kan knappast vara riktigt, tycker jag, att — som man gör i propositionen — åsätta sådana företeelser etiketten skatteflykt. De har ägt rum i fullständig överensstämmelse med författningsbestämmelser som gällt sedan 1910. Det är helt enkelt en ord ningsoch omdömesfråga hur lagstiftaren skall ställa sig. Men då förslaget utöver det egentliga syftet fått icke avsedda konsekvenser i fråga om sambeskattningen av föräldrar och barn när det gäller förmögenheter över huvud taget, har vi inte velat vara med längre utan reserverat oss. Det gäller arv. Man kan här inte påstå, att vederbörande gjort dispositioner för att erhålla skattelättnader. Om en liten pojke eller flicka får ett arv efter en släkting finns det inte något rimligt skäl till att fadern fördenskull skall komma upp i en högre skatteskala vad beträffar förmögenhetsskatten. I vilket fall som helst borde det ha ankommit på den sittande kapitalskatteutredningen att knäcka denna fråga. Vi tycker alltså inte att det är riktigt att förmögenheter som barn erhållit genom arv eller testamente från släktingar skall beskattas gemensamt med föräldrarnas förmögenhet med ty åtföljande verkningar för föräldrarnas marginalskatt. Det finns här inte samma skäl för sambeskattning. I ett speciellt fall, nämligen när vederbörande erhållit jordegendom i form av fideikommiss, måste sambeskattning mellan barn och föräldrar genom den ökade skattebelastningen direkt strida mot statsmakternas intentioner att inte skattemässigt försvåra att äldre fideikommissegendomar hålles samman som ekonomiska enheter. I enstaka fall kan dessa nya regler få ganska vittgående konsekvenser. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort, eftersom vi enligt herr Jacobsson tydligen är överens i själva huvudfrågan. Debatten gäller närmast huruvida det är rimligt, enligt herr Jacobssons sätt att resonera, att sambeskattning — om vi skall använda det ordet — tillämpas då barn fått sin förmögenhet genom exempelvis arv. Enligt reservanterna borde sambeskattning inte gälla i sådana fall. Vi menar inom utskottet att det inte kan anses orimligt att sambeskattningen gäller även de få fall som det här kan bli fråga om. Det väsentliga är ju att man med denna lagstiftning förhindrar den skatteflykt som har förekommit och kan förekomma genom att föräldrar flyttar över förmögenheter på sina barn, och på den punkten är vi helt överens. Reservanterna har också ifrågasatt om inte detta ärende borde ha gått ut på remiss, Inom utskottsmajoriteten menar vi att erfarenheterna ger belägg för att en lagstiftning är motiverad redan nu och att alltså ett remissförfarande inte kan anses vara motiverat. Vi tror att den linje som reservanterna förordar, förutom att den är onödigt känslig i detta avseende, skulle medföra ett administrativt förfarande som kunde bli krångligt. Jag vill med dessa få ord yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den här frågan är naturligtvis inte av den storleksordningen att det händer någon riksolycka vilket beslut kamrarna än kommer att fatta. Anledningen till att det ändock har avgivits en reservation till bevillningsutskottets betänkande är kanske att söka 1 den oro som många människor känner inför den ölsituation som har uppstått i vårt land. Trots att spritkonsumtionen gått ned något har den totala alkoholkonsumtionen i vårt land ökat mycket kraftigt. Den uppgången beror nästan uteslutande på ölet, främst då mellanölet. Jag skulle vilja säga att de som önskade att svenska folket skulle bli ett öldrickande folk har blivit bönhörda över hövan, även om de trodde att spritkonsumtionen skulle gå ned mer än den har gjort. Ingen kan väl i dag blunda för att mellanölet har blivit en ordningsfråga och ett problem framför allt bland ungdomen. Situationen blir naturligtvis inte bättre av den hämningslösa reklam som har pågått under en längre tid från bryggeriernas sida, en reklam som är speciellt inriktad på ungdomen och som väl bara kommer att bli dubbelt värre sedan finansministern nu har förklarat att han av tryckfrihetsskäl inte kan ingripa ens mot starkspritsreklamen. Reservanterna hävdar därför att en ökad liberalisering av ölhanteringen över huvud taget inte bör ske, Vi är i detta speciella fall något oroade över att ungdomsgrupper, som tidigare inte varit intresserade av alkoholförtäring, lätt kommer att bli byte för det påträngande kamratskap som är så vanligt i den militära tjänsten. Överbefälhavarens främsta motivering för öl på marketenteriet är att de värnpliktiga inte skall känna sig stå under ett s.k. omotiverat förmynderskap. Ja, om bara det uteblivna ölet vore exempel på förmynderskap i det militära livet, då tror jag att problemen med krigsmaktens demokrati vore små. Det kan möjligen tyckas futtigt att man reserverar sig mot denna mindre sak i den stora ölhanteringsfrågan, men det är närmast löjligt att höra talas om den motivering som överbefälhavaren här har framfört. Varken överbefälhavaren, propositionsskrivaren eller utskottsmajoriteten är dock så värst säkra på sin sak. Man upphäver bara förmynderskapet till en del. Öl får således i fortsättningen inte förtäras under tjänstetid utan endast utanför denna. Hur marketenteripersonalen skall kunna klara av denna skillnad är måhända en teknisk fråga som inte hör hit. Men nog torde den bli svår att lösa! Hur är det då i själva verket med förmynderskapet? Äter man på mässen — som det heter när man jämför grupper i det militära — lär man få dricka öl till maten även under tjänstetid. Vad skall vi då säga om det s.k. förmynderskapet över de värnpliktiga när en del andra grupper på det militära området tillåts dricka öl under tjänstetid? Jag tror mig sällan ha hört någon klaga över att inte få köpa öl på marketenteriet. Klagomålen har varit ytterligt få. Därför är denna s.k. försöksverksamhet — observera att jag använder uttrycket s. k, — fullständigt onödig. Värdet av den ur alkoholpolitiska utredningens synpunkt måste också vara mycket begränsat. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att instämma med närmast föregående talare, som förordat reservationen. Men som motionär vill jag ändå säga några ord om denna som jag tycker ganska väsentliga fråga, även om den ur andra synpunkter kan sägas vara en detalj. För att främja och vidmakthålla en god anda och disciplin inom krigsmakten, som överbefälhavaren säger, så föreslår han vissa ändringar i tjänstgöringsreglementet för krigsmakten, bl.a. en viss försöksverksamhet för att få erfarenheter av ölutskänkning vid förbanden. Men ÖB synes själv betänksam inför följderna av sitt förslag och tycks konstatera att »servering på marketenteri kan påverka förut ointresserade till icke önskvärd tillvänjning». Detta är just vad som kan befaras bli följden av den utökade servicen beträffande öl, en följd som jag i detta sammanhang anser vara den allra farligaste. Det finns väl inget annat område där det är så svårt för en ung man att avvika från omgivningen som just det militära, något som också får anses gälla att på marketenteriet dricka annat än öl, om nu något annat kommer att finnas. Vi absolutister har den erfarenheten från serveringar runt om i vårt land, att det ofta tas för givet att man skall dricka öl och att man blir betraktad som en besvärlig gäst om man önskar någon annan dryck. Häromdagen gjorde ledamöter från riksdagen ett marinbesök. På det fartyg som jag besökte i en grupp på åtta ledamöter invitera des gästerna till kaptenens hytt för att få smörgåsar och något att dricka. På bordet i hytten var endast ölburkar framställda. När jag frågade servitören om det var möjligt att få någon annan dryck visade det sig att fyra av de åtta ledamöterna önskade något annat än öl. Efter lång väntetid dök så servilören upp med två läskedrycksflaskor. Om likartade förhållanden råder på marketenterier inom krigsmakten är det naturligtvis inte så lätt för en yngling i 18 eller 19-årsåldern att säga att han vill ha något annat än öl. För första gången tar han kanske i stället en mellanöl. Det finns i den här frågan ytterst få remissyttranden. Men i ett av de avgivna yttrandena framhåller försvarets personalvårdsnämnd att alkoholproblem redan finns vid vissa förband. Trots det accepterar man den aktuella försöksverksamheten under förutsättning av en mycket noggrann kontroll och uppföljning av resultaten. I alkoholpolitiska utredningen, som avses delta vid genomförandet av försöken, är meningarna delade och majoriteten är inte mer positiv än att man säger att »försöksverksamheten möjligen kan ha visst värde för att klarlägga vilken roll ölet kan spela för nykterhetstillståndet bland ungdom i den speciella situation som militärtjänstgöringen utgör». Det är försöksverksamhet, säger man. Man skall alltså pröva hur mycket våra unga pojkar tål utan uppenbara olägenheter. För detta tar man risken av ökade alkoholskador och framför allt tillvänjning av förut absolutistiska ungdomar. Departementschefen framhåller att denna försöksverksamhet kan sägas ha i princip samma syfte som försöksverksamheten med fri starkölsförsäljning i Göteborgs och Bohus samt Värmlands län förra året. Men detta försök, och här citerar jag departementschefen, »ledde till ungdomsfylleri i samband med starkölsförsäljning i en omfattning som ej kunde accepteras». Ja, det har han sannerligen rätt i, och vi som i Västsverige på nära håll kunde följa ölexperimentet på vår ungdom, vi var statsrådet Sträng synnerligen tacksamma när han såg till att experimentet avbröts. Även om det nu inte är fråga om starköl utan vanligt öl och mellanöl, kan man inte undgå att känna oro. Skall vi göra ytterligare ett försök som försämrar nykterhetstillståndet bland vår ungdom, ett försök som även initiativtagaren räknar med kan locka nya ungdomar att bli alkoholkonsumenter? Skall man sätta fram mellanöl för tidigare icke öldrickande ungdomar i en situation där deras motståndsvilja utsätts för ovanliga påfrestningar? Det sägs i propositionen att man inte bör ha för stora »skillnader mellan militära och civila regler och umgängesformer». Här möter vi samma servicesynpunkter som så ofta tillgrips när andra motiveringar saknas för att göra alkoholen mera lättåtkomlig i vårt land. Vore det inte rimligt att begära, både i detta och andra fall, att flertalet människor även om de själva är alkoholkonsumenter hade en viss förståelse för nödvändigheten av åtgärder som motverkar en ytterligare ökning av alkoholbruk bland vår ungdom? Man skall inte bara ställa krav på kundservice framför alla andra hänsyn. Vi måste då också acceptera inskränkningar i vissa avseenden. Här som på andra områden måste frihetskravet vägas mot kravet på solidaritet med grupper som behöver vårt stöd; och unga pojkar behöver stöd i stället för att frestas med mellanöl på marketenterierna.

Herr talman! Reservanten herr Wärnberg inledde sitt anförande med att säga några ord om denna frågas storleks ordning. I utskottets skrivning framhålles också, att från nykterhetspolitisk synpunkt kan frågan anses vara bagatellartad. Det är klart att detta är en synpunkt, men det finns också andra. Utskottet har t.ex. skrivit att man inte vill förneka att åtskilliga drag i dagens nykterhetspolitiska situation ter sig oroande. Utskottet finner emellertid »inte anledning att avstyrka den nu föreslagna försöksverksamheten, som kan vara av intresse när det gäller att få ett begrepp om ölets roll som ersättningsmedel för starkare drycker». Argumenteringen är något underlig. Avses inköpen på marketenterier så är den felaktig. Dit har väl pojkarna både förr och nu gått för att oftast köpa smörgås och mjölk eller kaffe. Här kan det nu bli så att de båda senare dryckerna byts ut mot öl, om någon »tuff» kamrat står för beteendemönstret. När vi då vet att många ölkonsumenter kommer in i vanor, som långt ifrån är goda, har man skäl att reagera. Det finns läkare som anser att exempelvis mellanölsalkoholismen kanske är den nyaste välståndssjukdomen i Sverige. Ja, det är sannolikt att hela alkoholsituationen kraftigt har försämrats efter mellanölets frisläppande. Fallen av ölalkoholism ökar och sådana fall är ganska vanliga på psykiatriska kliniker och andra läkarmottagningar. Den totala alkoholkonsumtionen i landet steg ju förra året, och när spritdryckernas andel sjönk var det i stället maltdryckernas som ökade från 33,2 procent till 37,7 procent. Lasarettens ungdomspsykiatriska avdelningar har växande bekymmer med tonåringar som fått alkoholproblem. Kan det då finnas något rimligt samhällsintresse att göra sådana försök som propositionen avser? Sjukvårdshuvudmännen ser hur kostnaderna ökar; det påminns vi om ständigt. Skall experiment göras i något fall så borde det inte vara på områden, som kan betyda inkörsport till ytterligare belastning på vårdområdet. När Riksförbundet för allmän hälsovård hade sitt årsmöte här i Stockholm under april månad sade generaldirektör Bror Rexed enligt tidningsreferat: »Alkohbol är den farligaste hälsorisk som vi fritt låter utvecklas i vårt samhälle. Den dag vi tryckt narkotikamissbruket tillbaka — och jag tror att vi kommer att göra det — då måste vi göra en lika stor satsning på alkoholproblemet. Alkoholmissbruket är vårt nuvarande största medicinska problem. Vi har alltför mycket accepterat dess skadeverkningar och att detta problem skall vara kvar i samhället.» Generaldirektör Rexeds synpunkter är värda instämmande. Men om han och hans styrelse hyser denna uppfattning, finns det då skäl att man på det militära fältet, där ungdomarna bl.a. skall bibringas fysisk fostran, gör experiment av detta slag? Här tycker jag verkligen att två samhällsintressen går emot varandra, och då är detta följaktligen ett experiment som vi kan låta dröja.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

Herr talman! Jag är beredd instämma med min gode vän herr Erik Wärnberg, när han säger att det inte blir någon katastrof vilket beslut vi än kommer att fatta i denna fråga. Jag kan gå ett steg längre och säga att jag också instämmer i hans synpunkter när det gäller alkoholreklam. Frågan om alkoholreklam har vi behandlat i bevillningsutskottet, men den har nu olyckligtvis blivit ett tryckfrihetsproblem, och vi har fått besked av finansministern att han är ur stånd att göra någonting, vilket jag personligen tycker är tråkigt. Den fråga vi nu behandlar är av for mell karaktär; regeringen tvingas gå till riksdagen och begära tillstånd för en försöksverksamhet. Jag tycker man skall komma ihåg att alla andra medborgare har rätt att köpa mellanöl. Om det gällt en försöksverksamhet, liknande den vi hade i början av 1967 och under 1968 beträffande starköl, då skulle jag varit överens med dem som yrkat avslag på försöksverksamheten. Jag går till och med så pass långt att jag anser att de som nu säger att mellanöl är väldigt farligt först och främst borde söka införa ett förbud mot starköl, vilket jag personligen inte finner fylla någon funktion. Nu har starköl blivit en måltidsdryck, som accepteras av svenska folket. När man tidigare krävde ett bättre öl, tycker jag det kunde varit tillräckligt med mellanöl och att vi inte borde tillverka och importera starköl. Nog om detta. Sedan anser jag att denna försöksverksamhet är av den karaktären att den från nykterhetspolitiska synpunkter är bagatellartad. Vi vidhåller det, och det skriver utskottet. Då finns väl ingen anledning att i detta sammanhang ta upp en stor nykterhetspolitisk debatt. Meningarna är delade i denna fråga. Jag respekterar till fullo de organiserade nykterister som säger att de inte vill gå med ens på detta. Men jag har en annan mening, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I proposition nr 97 har föreslagits att de skogsbruksvärden som framkommer vid 1970 års fastighetstaxering skall reduceras med 100 kronor per hektar skogsmark, dock högst 30 procent av det oreducerade värdet. Enligt gällande bestämmelser fastställs taxeringsvärdet för skogsmark med växande skog med hänsyn till avkastningen. Härav följer att man måste göra vissa antaganden om priserna. Till grund för denna prissättning läggs medeltalen av gällande medelhöstpriser under en period av fem kalenderår, som utgår med tredje kalenderåret före taxeringsåret. För taxeringsåret 1970 utgår man således från medelpriserna under åren 1963—1967. Det är väl ganska tydligt att denna och andra schablonmässiga beräkning ar när det gäller skogstaxeringen kan få avgörande inflytande och att det därvid kan uppstå stora felkällor. För att i någon mån motverka detta föreslås i propositionen en reducering av skogsvärdet med 100 kronor per hektar skogsmark. Detta kommer emellertid att innebära att 1970 års värdenivå ändå blir cirka 10 procent högre för landet än motsvarande reducerade värde år 1965. Lantbrukets skattedelegation, domänverket och länsstyrelserna i Östergötlands län och Jämtlands län anser inte att denna sänkning av markvärdet är tillräcklig utan att detta bör sänkas med 150 kronor per hektar. Vi motionärer har också ansett detta vara en mer realistisk bedömning med hänsyn till rådande konjunkturläge när det gäller skogsprodukter och därmed lönsamhetsgraden i skogsbruket. Om vi skulle följa propositionens förslag om en sänkning av värdet med 100 kronor per hektar skogsmark, kan detta komma att innebära att skogsvärdena kommer att höjas med upp till 25 procent. Med hänsyn till den svaga lönsamhet som råder på skogsbrukets område i dag och den osäkra framtidsprognos som föreligger anser vi inte detta vara realistiskt. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till reservationen som helt enkelt innebär en sänkning av skogsvärdet med 150 kronor per hektar.

Herr talman! Som herr Nilsson redan har nämnt, gäller vid fastställandet av taxeringsvärdet för skogsfastigheter inte riktigt samma regler som för det stora flertalet andra fastigheter. Som taxeringsvärde skall nämligen upptas det värde som skogsbruket beräknas ha vid ett efter förhållandena avpassat uthålligt skogsbruk, ett s.k. avkastningsvärde. återfinns i en särskilt fastställd skogsvärderingsinstruktion. Till grund för värdet vid den taxering, som nu kommer att äga rum, skall alltså ligga värdena 1963—1967. Medelvärdet var under dessa år ganska lågt, och det beräknas av de sakkunniga att värdet skall kvarstå under den kommande femårsperioden. När man tagit reda på skogens bruttovärde drar man först av omkostnaderna för drivningarna och därefter 33 procent för de allmänna omkostnaderna och får då fram värdet. Men för att det inte skall uppstå vad man brukar kalla övervärde på en fastighet föreslås ytterligare en säkerhetsventil, nämligen en reduktion av 100 kronor per hektar, dock högst 30 procent av det oreducerade värdet. I vissa delar av vårt land där rotnettovärdena är mycket låga betyder det att reduktionen säkerligen kommer att gå upp till de 30 procenten. Säkerhetsmarginalen är enligt utskottsmajoritetens sätt att se betryggande med 100 kronor, och man behöver inte gå till 150 som reservanterna föreslagit. Redan 100 kronors reduktion innebär ju en stor fördel. Kapital söker sig i dag till skogsgårdar på grund av att det är taxeringsvärdet som ligger till grund för förmögenhetsoch arvsbeskattningen. Övervärdena på skogsfastigheter är väl i dag ungefär 100 procent, och den undervärdering som taxeringsvärdena utgör är naturligtvis inte tillfredsställande ens med det förslag som finns i propositionen. Skogsgårdar kan lätt bli spekulationsobjekt med hänsyn till att realvärdena består och till kapitalbeskattningseffekterna. Det kan man vid den här fastighetsbeskattningen inte göra någonting åt, men en översyn pågår, och till nästa fastighetstaxering kommer vi troligen att få helt nya regler. Jag anser emellertid att det inte finns någon anledning att i dagens läge göra reglerna ännu gynnsammare, att sätta ned taxeringsvärdena ytterligare utöver den reduktion som nu föreslås med 100 kronor per hektar. Den säker hetsventilen är egentligen större än vad som behövs och detta oberoende av konjunkturen, vilken väl för övrigt inte, som herr Nilsson säger, ser synnerligen dyster ut för framtiden utan snarare ter sig ljus för den kommande femårsperioden, enligt vad man nu kan iaktta. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Vid detta utlåtande har bankoutskottets ledamöter tillhörande folkpartiet och moderata samlingspartiet fogat en reservation, vari begäres att en utredning skyndsamt tillsättes för att verkställa en översyn av valutaregleringen. Jag tror att alla reservanterna beklagar att vi inte fått centerpartiets tre ledamöter av utskottet att ansluta sig till detta önskemål. Vi hoppas naturligtvis att vi skall kunna övertyga dem likaväl som socialdemokraterna om att denna, som jag tror, sista rest av andra världskrigets kvardröjande regleringar är mogen för en sådan översyn. Det har ju faktiskt till och med gått att få hyresregleringen översedd, så vi som håller på att valutaregleringen är skadlig kommer inte att förtröttas att kräva dess slutliga avskaffande och dessförinnan en översyn i uppmjukande riktning. Finansministern har i år något mera utförligt än tidigare motiverat sin begäran om förlängt tillstånd till valutareglering. Man frågar sig om finansministern känner sig stärkt i sin tro på nyttan av regleringen genom de bakslag i valutakontrollerande och reglerande riktning som onekligen drabbat världen sedan i fjol och därför haft lättare att argumentera för sin sak nu än tidigare. I alla händelser hälsar vi med tillfredsställelse att regeringens skäl blir presenterade för granskning. Jag skall först säga ett par ord om det förhållandet att förra årets valutakriser framtvang långtgående kontrollåtgärder it.ex. Frankrike och England, ävensom i Förenta staterna. Finansministern åberopar i viss mån dessa till sitt försvar. Det är givetvis rimligt att rikta frågan till oss reservanter, om vi kan förorda ökad frihet när andra länder inskränker sin, Jag menar att vi kan det. Vi kan det alltjämt, liksom tidigare, när dessa länder ökade friheten och Sverige lät bli att göra det. Det är här nämligen fråga om en principiell olikhet. Finansministern anför huvudsakligen två skäl för valutaregleringen. Det första är att han vill föra en protektionistisk penningpolitik,. Finansministern vill ha frihet att öka likviditeten — läs sedelmängden — inom landet. Rent principiellt hävdar man inte i många andra västländer kravet på en autark penningpolitik. I vissa fall når man också utomlands bättre resultat, t.ex. med hänsyn till räntornas höjd, genom att inte i inbillat skydd av en valutareglering pressa upp likviditeten. Bästa exemplet härpå är Schweiz, vars räntenivå ligger minst ett par procent under Sveriges. Det är enligt vår mening fullt möjligt att trots ökade kontrollåtgärder på valutaområdet i andra länder minska dem i Sverige, i varje fall, såsom det sägs i reservationen, på sikt och genom en målmedveten strävan åt det hållet. Det är dessutom vår uppfattning att de länder, som genom händelsernas tryck tvingats in på kontrolloch regleringsvägen, så snart trycket lättar kommer att söka sig tillbaka till större frihet. I dylikt hänseende har intresset varit mycket svalt på svenskt regeringshåll, även när bättre möjligheter än för närvarande funnits till lättnader. Finansministerns andra skäl för valutaregleringen är oro för s.k. kapitalflykt, eller jag skulle snarast tro att finansministern avser spekulativa kapitalrörelser. I sådana sammanhang är valutakontroll sällan ett effektivt instrument, eftersom det i regel vid sådana tillfällen är fråga om förtroende eller snarare brist på förtroende. Bästa sättet att skapa förtroende är att skapa stabilitet i den inre ekonomin samt såsom herr Strandberg och jag i annat sammanhang kräver skaffa en lämpligt sammansatt och tillräckligt stor kassa av guld och utländska valutor. Valutakontrollerande lika väl som regleringsfria länder har sedan mycket länge kunnat existera sida vid sida med varandra, och jag ser inte saken så att vårt land måste avstå från en översyn av sin valutareglering därför att flera andra infört skärpta kontroller. Till försvar för sin ståndpunkt anför finansministern också sedan länge att tillämpningen i vårt land är mycket liberal i fråga om direkta investeringar utomlands. Jag har tidigare trott detta och sagt så här i kammaren. Jag känner mig inte numera lika övertygad därom sedan jag fått en del vinkar i motsatt riktning. Jag skulle därför vilja efterhöra finansministerns inställning till frågan om inte den utomordentliga sekretess som omger valutastyrelsens arbete skulle kunna något lättas. Skulle det inte t.ex. kunna vara möjligt att med statistik redovisa hur många avslag på ansökningar om direkta utlandsinvesteringar och på rätt att uppta utlandslån som förekommit under senare år. Kanske kunde också någon uppgift ges om på vilka grunder sådana ansökningar avslås. För närvarande är det endast uppgifter om vad som beviljats som publiceras. Finansministern antyder något i propositionen om att Sverige är liberalare i sådana hänseenden än många andra länder i OECD. Men därom får vi ingenting veta. Det finns för oss ingen möjlighet att pröva giltigheten och riktigheten av ett så löst framkastat påstående som det finansministern gör i propositionen. I ett hänseende är den svenska valutaregleringen allt annat än liberal, och det är i fråga om privata portföljinvesteringar. Det valutapolitiska motivet härför är enligt min mening obefintligt. Då jag emellertid får anledning att vid behandlingen av nästa ärende, som bland annat gäller en riksbankens portföljinvestering, återkomma till denna fråga avstår jag från att nu utveckla mina synpunkter och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Valutalagen är ju en fullmaktslag, och med stöd av den lagen kan Kungl. Maj:t förordna om valutareglering. Det är alltså riksdagens samtycke till ett sådant förordnande som begärs i proposition nr 87. Bankoutskottet har i sitt utlåtande nr 24 tillstyrkt förnyat förordnande. Ingen i utskottet har heller ansett att något nytt förordnande inte skall utfärdas. På den punkten föreligger alltså enighet i utskottet. När det sedan gäller valutaregleringens vara eller inte vara på längre sikt är utskottet däremot inte enigt. I bl.a. två likalydande folkpartimotioner har föreslagits att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om »en översyn av valutalagstiftningen i syfte att uppnå en liberalisering av densamma». Motionärerna påpekar att det med fog kan ifrågasättas om vi är betjänta av en reglering, som i sitt nuvarande skick alltjämt är vidsträckt i formen men tillämpas endast i relativt begränsad utsträckning. Prövningsförfarandet innebär ofta ett onödigt krångel. Osäkerheten om vilka kapitaltransaktioner över gränserna som kommer att tillåtas försvårar en långsiktig planering och ett rationellt utnyttjande av finansieringsmöjligheterna i utlandet. Jag vill också erinra om att Svenska sparbanksföreningen förordat en utredning som bör belysa och motivera behovet av lagstiftning på valutaområdet under olika tänkbara förutsättningar beträffande utvecklingen under 1970-talet och betingelserna härför. Föreningen anför också att några mer långsiktiga överväganden beträffande i vilken utsträckning dessa förhållanden bör vara föremål för reglering i framtiden inte i något sammanhang presenterats. Detta tycker jag verkligen är betänkligt, särskilt mot bakgrunden av de integrationssträvanden som pågår i Europa där utvecklingen på grund av ändrade politiska förhållanden, speciellt i Frankrike, kanske kan bli snabbare än hittills när det gäller att utvidga EEC-markna den eller närma EEC och EFTA till varandra. Visserligen säger utskottsmajoriteten att regleringen även fortlöpande överses med hänsyn till hur frågan om marknadsgrupperingarna i Europa utvecklar sig, men jag tycker att denna översyn i så fall lämnar mycket få resultat, då man fortfarande har ett omfattande ansökningsförfarande även när det gäller ärenden där det i realiteten finns små möjligheter att ingripa i reglerande syfte. Jag vill endast erinra om vad departementschefen säger i propositionen. Beträffande stora avsnitt, säger han, av kapitalöverföringarna, och i första hand sådana som står i direkt samband med en utbyggnad av den produktiva och kommersiella verksamheten tillämpas en mycket liberal praxis. Riksbanken har sålunda under senare år så gott som undantagslöst bifallit ansökningar om inåtgående och utåtgående direkta investeringar, och så fortsätter han: vilket Sverige för övrigt förpliktigat sig att göra jämlikt OECD:s kapitalfrigöringsstadga. Här tillämpar man alltså ett ansökningsförfarande med åtföljande behandling, utredning och beslut i ärenden som man i realiteten inte kan göra annat än bifalla. Under 1968 bifölls 299 ansökningar om sådana direkta investeringar i utlandet. Finns det inte viktigare saker för riksbanken och dess tjänstemän att göra och vore det inte väl motiverat att se till att just statens tjänstemän nyttjas för arbetsuppgifter som verkligen är angelägna och som inte i stor utsträckning är av formell art? I stället för det principiella förbud, som man nu utgår ifrån och sedan ger dispens från i generös anda, skulle man väl kunna ha en principiell frihet med inskränkningar på en eller annan punkt om man så anser behövligt. Reservanterna i bankoutskottet anser "därför att ett tillstyrkande av propositionen om förlängning av valutaregleringen under ett år inte innebär något "ställningstagande för fortsatt bibehållen valutareglering. I sin motivering för fortsatt reglering uppehåller sig statsrådet huvudsakligen vid regleringen av värdepappershandeln och de finansiella krediterna, men han förbigår de negativa verkningarna av att tillståndstvång fortfarande upprätthålles beträffande direkta investeringar och finansiell upplåning utomlands. Reservanterna anser det önskvärt att man underlättar internationella ekonomiska förbindelser. En utredning med uppgift att verkställa en översyn av valutalagstiftningen i enlighet med vad som anförts i motionerna bör därför skyndsamt tillsättas. Herr talman!